Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder via skattesystemet för att minska de ekonomiska klyftorna i Sverige. Sverige är ett av de länder i EU som har lägst andel ekonomiskt utsatta. Om jämförelsen begränsas till länder med liknande levnadsstandard - och relativ låg inkomstgräns - är Sverige det land där lägst andel av befolkningen lever eller riskerar att leva i ekonomisk utsatthet och social utestängning. Den långsiktigt bästa fördelningspolitiken är att få fler kvinnor och män i arbete. Att så många som möjligt arbetar är också en förutsättning för en generös och gemensamt finansierad välfärd. Jobbskatteavdraget är den viktigaste reformen i regeringens arbete för att få fler att arbeta. Regeringen har även gjort flera satsningar på grupper med relativt svag förankring på arbetsmarknaden och mer kommer att göras inom utbildnings och arbetsmarknadsområdet. Sedan 2008 har skuld och finanskris i vår omvärld slagit mot svensk ekonomi. Tack vare regeringens politik har krisens effekter dämpats. Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Därför fortsätter arbetet med att finna sätt att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden. På skatteområdet har regeringen ambitionen att förstärka jobbskatteavdraget ytterligare, och avser även att återkomma med förslag om ytterligare sänkt skatt för dem som har fyllt 65 år. Det kan ske när det ekonomiska läget tillåter det och under förutsättning att viktiga reformer inom prioriterade välfärdsområden först kan säkras.

Fru talman! Tack finansminister Anders Borg för svaret! Man kan väl säga att finansministerns svar på allting är sänkt skatt. Är det högkonjunktur ska man sänka skatten. Är det lågkonjunktur ska man sänka skatten. Är folk sjuka ska man sänka skatten. Är folk arbetslösa ska man sänka skatten. Regnar det ute ska man också sänka skatten. Det finns ju andra politiska medel också. Jag tror inte att höjd skatt är ett ändamål i sig. Höja skatten ska man göra om det behövs, om man till exempel vill säkerställa att det finns tillräckligt mycket personal inom äldreomsorgen. Det vi nu pratar om är finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet. Det är så att jämlikheten i Sverige har minskat. Ojämlikheten ökar. I flera rapporter, från såväl Rädda Barnen som Unicef, framgår att andelen barn som växer upp i fattigdom har ökat under de senare åren. Nu väljer den här regeringen tyvärr att förkasta de här rapporterna därför att de inte stämmer överens med regeringens bild, där man vill att alla ska bo på solsidan. När det inte ser ut så väljer man att förtränga det. I spåren av ökad arbetslöshet och fattigdom kan man se de ekonomiska klyftorna öka. Skillnaden mellan rika och fattiga har ökat dramatiskt. Allt fler personer är i dag beroende av ekonomiskt bistånd och frivilligorganisationers stöd. Vi har kunnat se bilder i tidningarna på soppköerna som växer sig allt längre. Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten har ökat mest de senaste åren. För att vända den trenden krävs det, menar jag, en aktiv finanspolitik för fler jobb och ökad jämlikhet. I svaret från finansministern tycker finansministern ungefär som statsministern, att de fattiga i Sverige ska jämföra sig med fattiga i andra länder, därför att då inser de att de inte är så fattiga. Nu är det faktiskt lite svårt om man till exempel är bosatt i Örebro, Stockholm eller Båstad att välja att jämföra sig med någon i Somalia eller till exempel i Rumänien, därför att man förhåller sig till dem man bor och lever bredvid. Jag menar att man kan använda skattesystemet för att minska de ekonomiska klyftorna i Sverige. Det har Socialdemokraterna gjort över tid och vi har ambitionen att fortsätta göra det, därför att ökad ojämlikhet leder till kortare livslängd och sämre hälsa för dem som är fattiga. I en tidigare interpellationsdebatt har Anders Borg hänvisat till att de försämringar som har gjorts för arbetslösa och sjuka ska öka arbetskraftsutbudet. Hur det leder till fler jobb framgår inte, mer än att min bild är att finansministern tror att människor är sjuka och arbetslösa av ren slöhet. De får lite för mycket pengar, och därför väljer de att stanna hemma. Om man ser till att 65 000 blir utförsäkrade från sjukförsäkringen kommer de att gå till ett jobb, oavsett om det finns jobb eller inte. Enligt Anders Borgs sätt att se på arbetslösheten råder massarbetslöshet med runt 8 procent. Då är det viktigt att säkerställa att de som i dag inte har jobb kommer i arbete via utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik. Under tiden de är på väg till nytt jobb ska de få rimlig ersättning. Varför är det bara sänkta skatter som regeringen prioriterar? Vad menar regeringen med att man har förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt? Kan Anders Borg konkretisera?
Fru talman! Mitt, Moderaternas och Allians för Sveriges mål är naturligtvis att ha ett så rättvist samhälle som det går. Det ska vara ett samhälle som präglas av en någorlunda jämn inkomstfördelning, stor sammanhållning och trygghet för alla medborgare oavsett hur deras chanser i livet har sett ut. Hur bygger vi rättvisa för människor i samhället? Det är den grundläggande frågan. Enligt min uppfattning är den viktigaste omfördelningen att erbjuda alla en bra utbildning, att utbildningspolitiken ställer krav, lärare är auktoriteter, eleverna utvärderas i nationella prov, föräldrarna har inflytande och eleverna kan välja mellan olika skolor. Lika viktigt som utbildning är att det finns en väl fungerande arbetsmarknad. Vi ska vara bekymrade över varje fattigdomsfälla, arbetslöshetsfälla, inaktivitetsfälla och offentligt system som bidrar till en högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. Vi ska försöka utforma våra trygghetssystem så att de ger drivkrafter, trygghet och inte undergräver vägarna tillbaka till arbete. Sedan är det naturligtvis också viktigt med ordning och reda på arbetsmarknaden så att det blir bra arbetsförhållanden, starka fackföreningar och arbetsgivare som i god ordning kan lösa frågor om arbetsförhållanden med kollektivavtal. Det är viktigt att vi erbjuder bra välfärd till alla oavsett kostnad. Det är grunderna för ett samhälle med rättvisa och bra levnadsvillkor för alla medborgare. Sverige har klarat detta bättre än praktiskt taget alla andra länder under de senaste åren. Eva-Lena Jansson utgår från OECD, och hon nämner att skillnaderna i Sverige har ökat mer än i andra länder. Ja, det är sant för den period som utvärderas. Låt oss titta på den. Det är sant för den period när Socialdemokraterna styrde. Då ökade skillnaderna mer än i praktiskt taget alla andra länder. Gini-koefficienten steg snabbare enligt OECD - om jag har förstått Eva-Lena Jansson rätt. Om vi tittar på perioden 2006-2010 har häpnadsväckande nog Gini-koefficienten ökat mindre än i nästan alla andra OECD-länder. Vi har haft mindre problem med ökade orättvisor från 2006 och framåt. Jag förstår att Eva-Lena Jansson är glad över detta, att hon känner entusiasm för att vi har brutit den uppåtgående spiralen mot stigande klyftor som fanns från 1994 fram till 2006, där Sverige kanske mer än andra länder drev fram skillnader som ökade klyftorna i vårt samhälle. Kan man möjligtvis tänka sig att dra några slutsatser av detta? Kan det ha att göra med att vi nu har en utbildningsminister som prioriterar kunskap i skolan? Kan det ha att göra med att vi nu har en arbetsmarknad där privat sysselsättning stiger snabbare än i de flesta andra länder? Kan det ha att göra med att vi har en arbetsmarknad som präglas av ordning och reda där lönerna stiger med den takt som produktiviteten tillåter? Kan det ha att göra med att vi orkar investera i välfärd? Kan det bero på att vi har slutat föra en politik för stigande utanförskap som underminerar sysselsättning och slår ut jobb? Kan det vara det som är grunden i att vi först har haft en period där klyftorna ökat kraftigt med en socialdemokratisk regering, ökat snabbare än i praktiskt taget alla andra länder med en socialdemokratisk regering, för att sedan brytas av och ligga still medan de stiger i andra länder med en alliansregering? Kan det bero på att vi med en grundläggande och fundamental skiljelinje har olika syn på hur man bygger rättvisa? Socialdemokraterna bygger rättvisa genom att låsa fast människor i inaktivitet, i fattigdomsfällor och i arbetslöshetsfällor utanför arbetsmarknaden, medan vi satsar på utbildning och full sysselsättning. Är det inte där den grundläggande skiljelinjen går mellan vår politik och den Eva-Lena Jansson står för? Det är därför vår politik inte ökar skillnaderna medan Eva-Lena Janssons politik mer effektivt än i praktiskt taget något annat land ökar skillnaderna.

Fru talman! Anders Borg ser ett annat Sverige än vad jag ser. Det är lite märkligt. Om man läser de olika rapporterna kan man konstatera att ökad ojämlikhet i hälsa och livslängd ökar i Sverige. Om man tittar på hur Anders Borgs skattepolitik har sett ut de senaste åren framgår att de som tjänar minst är de som har fått minst men de som utgör den rikaste fjärdedelen i Sverige har fått mest. De rika männen i Sverige blir rikare och de fattigare blir fattigare. Och Anders Borg är nöjd. Anders Borg säger att skillnaden ökade när Socialdemokraterna styrde. Jag kan konstatera att skillnaden fortsätter att öka, och jag förstår inte att Anders Borg är nöjd. Jag kan inte begripa det. I en rapport som vi har hanterat i EU-nämnden från Europeiska unionen och Kommittén för socialt skydd pekar man på att antalet mottagare av a-kassa har minskat under 2011 i en majoritet av länderna, men i ett antal medlemsstater har man registrerat en ökning av antalet mottagare av socialt bistånd. I den gruppen länder ingår Sverige. Anders Borg säger att han är nöjd med att det är färre som går på a-kassa och att det är bättre att de får socialbidrag. Det är helt obegripligt hur man kan gilla en sådan politik. Jag tror på att det går att genomföra en arbetsmarknads och utbildningspolitik utan att göra människor fattigare. Men vad Anders Borg pysslar med, och som han har själv har erkänt i Almedalen, är att det är bättre att människor har jobb till en låg lön och är fattiga, kanske att ensamstående mammor ska ha två eller tre jobb, än att vara arbetslös och få en rimlig ersättning. Jag tror att Anders Borg vill utöka arbetskraftsutbudet kraftigt samtidigt som lönerna inte stiger. Då har alla ett jobb, men vem kan efterfråga någonting? Vilka pengar kommer in till välfärden, förutom för dem som kan teckna privata försäkringar, teckna plus-menyer? Det är det samhället Anders Borg vill ha. Jag förstår inte varför inte Anders Borg talar om det. Anders Borg kan säga som sin partikamrat, tillika statsminister, att man får stöd och hjälp av sina föräldrar och sin partner på annat sätt. Sist och slutligen finns andra trygghetssystem som fångar upp människor när allt har rasat. Det är Anders Borg nöjd med. Han är nöjd med massarbetslöshet på 8 procent. Det enda han vill göra är att sänka skatten så att de som redan tjänar mycket ska få lite mer i plånboken att konsumera privat i stället för att hjälpas åt att konsumera tillsammans. För mig finns inget motsatsförhållande till att ha en bra arbetsmarknadspolitik, se till att få fler människor i arbete och samtidigt undvika att göra sjuka och arbetslösa fattiga så att de får leva på socialbidrag. Finns det motsatsförhållandet, menar Anders Borg? Kan man inte göra både och samtidigt? Kan man inte öka rättvisan i Sverige? Måste man bedriva en arbetsmarknadspolitik där, enligt Marian Radetzki, de hungriga vargarna jagar bäst? Blir det ett trevligt samhälle? Jag tror inte det. Jag hoppas att Anders Borg kan utveckla sitt svar.

Fru talman! Jag noterar att Annika Lillemets finns i plenisalen. Hon interpellerade för en tid sedan Anders Borg om lycka. Enligt Anders Borgs egen utsago var det en av de trevligaste interpellationsdebatterna han hade haft. Jag tror att ett jämlikt samhälle är nära ett tillstånd som kan benämnas som gemensam lycka. Det är när väldigt få om ens någon behöver känna oro eller frukta för morgondagen om du blir sjuk, om du blir arbetslös eller om påfrestningar du inte kunnat ana drabbar dig, när det finns ett samhälle där vi inte ser skillnad på varandra utan gemensamt ställer upp. Ett sådant samhälle känner jag som socialdemokrat en viss stolthet över att vi har byggt i Sverige.

Kring detta är Anders Borg alldeles tyst. Han låter oss nästan förstå att det är någon slump som har drivit in ett annat tillstånd i vårt land. Så är det ju inte. Det är en politisk medvetenhet, en strategi som håller på att omdana Sverige, med ert sätt att finansiera de skattesänkningar som Eva-Lena Jansson talar om. När ni tog 20 miljarder kronor från arbetslöshetsförsäkring, från sjukförsäkring och från villkoren för enskilda människor i dessa försäkringssystem för att sänka skatterna för höginkomsttagare var det naturligtvis en medveten politisk handling. Det var en omfördelning som skapade klyftor och som påverkade inte bara den enskilde vuxne utan direkt också dennes barn. Det var en medveten politisk handling. Sedan fortsätter du att tala om målet den fulla sysselsättningen i den massarbetslöshet du administrerar. Ja, det må vara ert mål. Du skriver att den "bästa fördelningspolitiken är att få fler kvinnor och män i arbete". I många avseenden har du rätt i det, men i ett har du fel. Jag vill rekommendera dig en sommarlitteratur. Barbara Ehrenreich, den amerikanska journalisten, har skrivit en bok som heter Barskrapad . Hon beskriver där den strategi som du är på väg att genomföra: Sänk kraftigt de sociala ersättningssystemen! Det tvingar fram en annan arbetsmarknad. Du måste ta de jobb som avlönas så illa att ett inte räcker, utan du måste också ta det andra. Detta är er långsiktiga strategi: Försämra! Tvinga människor att få ned lönenivåerna! Läs Barskrapad , Anders Borg! Där hittar du din egen politik.
Fru talman! Det finns bara ett problem för Eva-Lena Jansson och Peter Persson, och det är verkligheten. Det enda som gör att deras tal om rättvisa klingar så falskt och så tomt är att vi vet vad som händer. Eva-Lena Jansson redovisar att inkomstskillnaderna i Sverige från 1995 till 2010 stigit snabbare än i nästan alla andra industriländer. Det är naturligtvis bekymmersamt. Men det som gör det så utomordentligt bekymmersamt för Eva-Lena Jansson och Peter Persson är att nästan hela ökningen, 90 procent, ligger under 1994-2006. Det är under de socialdemokratiska åren Gini-koefficienten stiger. Det är då den stiger från 0,22 till 0,29. Det är då den ökar. Sedan har den stått still. I många andra OECD-länder har den ökat under krisen. Det som händer under kriser är att skillnaderna ökar om man drar isär samhällen. Där har Sverige klarat sig bra 2006-2010 jämfört med andra. Då har den ökat från 0,287 till 0,297, alltså en marginell förändring i förhållande till den mycket kraftiga ökning vi upplevde under de socialdemokratiska åren. Varför kan Socialdemokraterna aldrig ta sitt eget misslyckande som utgångspunkt när de utformar sin politik? Varför inte erkänna att det handlar om att man undergrävde kunskapsskolan, att man underminerade lärarna, att resultat inte blev viktigt, att utvärdering inte fick göras med hjälp av nationella prov och betyg? Varför inte erkänna att man byggde en välfärdsmodell som var överfylld av fattigdomsfällor, inaktivitetsfällor och arbetslöshetsfällor? Varför inte resa sig upp och på ett hederligt sätt erkänna att det var Socialdemokraterna som byggde ut orättvisorna? Vi kan inte ändra på statistiken. Jag kan inte vara skyldig till att inkomstskillnaderna steg 1994-2006. Det är ju de socialdemokratiska åren. Det var då förmögenhetskoncentrationen ökade. Det var då utanförskapet växte. Varför inte ta på sig det ansvaret och göra en seriös utvärdering av det socialdemokratiska orättvisemisslyckandet? Varför kan socialdemokrater aldrig ta rättvisa på allvar? Jo, det är en grundläggande socialdemokratisk idé att höja skatten för vanliga löntagare, för man vill inte att vanliga människor ska ha pengar i plånboken. Och man vill använda skattehöjningarna till att bygga ut bidragssystemen. Det är kärnan i den socialdemokratiska politiken. Inaktivitetsfällor, fattigdomsfällor, arbetslöshetsfällor - det är det direkta resultatet av Socialdemokraternas ambition att öka utanförskapet, att fler ska vara i sjukskrivning, förtidspension och ha inkomstersättning i a-kassan. Det är ju det uttalade målet från Socialdemokraterna att människor inte ska behöva stå till arbetsmarknadens förfogande, att man inte ska behöva söka utanför sitt bostadsområde, utanför sitt yrke eller utanför det område där man tidigare har haft jobb. Man ska kunna gå ut från arbetsmarknaden och stanna i inaktivitet. Varför inte stå för det? Varför inte för en gångs skull vara ärliga mot väljarna och säga: Vi vill ta ifrån er era pengar och höja skatterna. Vi kommer att öka orättvisorna därför att målet för vår politik är att bygga ut bidragssystemen, och då kommer skillnaderna att öka. Varför inte stå för det som ändå är kärnan i er politik, att bygga ett bidragssamhälle där människor inte arbetar?

Fru talman! Jag finner inget annat ord än skitsnack för det Anders Borg ägnar sig åt här. Han försöker låtsas att han är socialdemokrat när han är moderat. Han vägrar prata om den massarbetslöshet som finns nu. När vi pratar om att vi vill förstärka rättvisan i Sverige ägnar han sig åt - jag blir så arg att jag inte finner ord. Jag vill påminna Anders Borg om att det finns en minister i hans regering som pratar om a-kassan som en omställningsförsäkring. Om Anders Borg vidhåller att arbetslöshetsförsäkringen är ett bidrag - varsågod! Det vi ser nu är att det bidrag som ökar är försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. Det är tack vare Anders Borgs politik. Anders Borg ska få ett biljetthäfte av mig, fru talman, och det är till Den ekonomiska knapphetens tivoli. Givaren är Majblomman, en organisation som samlar in pengar till barn. Du får prova på Ekonomiskt fritt fall. Sätt dig i barnens sits och prova på hur det är att leva utan socialt skyddsnät. Du kan gå i De trasiga gympaskornas värld. Varför inte gå till Irrsalen, du som inte har råd med glasögon, eller Dolda avgiftstunneln? Det är detta Sverige som Anders Borg och statsministern inte vill se. Det är detta Sverige man förnekar när Rädda Barnen och Unicef pekar på att barnfattigdomen ökar i Sverige. Det vill man inte se, för det är roligare att åka till Bryssel och få beröm för att det inte går lika illa för Sverige som för resten av Europa. Men det vi ser i dag är att vi har massarbetslöshet, att vi har ökad barnfattigdom och att vi har 65 000 som är utförsäkrade från sjukförsäkringen därför att Anders Borg tycker att sjuka inte ska ha ersättning utan ska känna på hur det är att vara fattig för att fatta bättre. Fru talman! Jag tycker att det är häpnadsväckande. Jag lämnar över biljetthäftet då jag inser att jag inte kommer att få något annat svar från finansministern.

Fru talman! Jag blir road och glad när finansministern återinträder som agitator för Moderat skolungdom, som han gjorde i sitt förra inlägg. Det skulle också glädja mig om han i större utsträckning presenterade de idéer som ligger bakom regeringens politik. Jag upprepar från mitt förra inlägg: Det är inte av slumpen givet att man slår på de sämst ställda i vårt land, kallar människor som ofrivilligt har blivit arbetslösa "bidragstagare" och liknar dem som drabbas av sjukdom vid dem som parasiterar på samhälleliga resurser. Jag tycker att det är skamligt. När man gör de beskrivningarna av människor som rimligen och rätteligen ska få ett stöd av oss andra som har lyckan att ha hälsa och arbete, och när man ser reaktionerna från Borgs sida på andra samhällsförhållanden kan man reagera. De fattiga måste plågas till arbete genom att vi försämrar deras villkor. Men beträffande dem som har höga löner och flotta titlar och jobbar vid AP-fonderna har vi läst om deras excesser på kontoret. Borgs kollega Norman var där för inte så länge sedan. Men här hör vi knappast någon upprördhet. Så olika ser man på människor i vårt land i dag. Den som är arbetslös och sjuk, den jagas. De andra får RUT-avdrag. Det är också en sommar i vårt land.
Fru talman! Låt mig börja med att svara på Peter Perssons frågeställning om AP-fonderna. Det är socialdemokratisk politik vi ser i sin prydno. Vi har ju öppnat för att vi ska ha färre AP-fonder. Det är Socialdemokraterna som har sagt nej till det, därför att man anser att det är ett samhällsintresse att det står whiskybuteljer tillgängliga för högavlönade förvaltare, som får höga löner och whisky på pensionärernas bekostnad. Det är socialdemokratisk politik! Det är ju Socialdemokraterna som har vägrat göra en reform av AP-fonderna. Jag välkomnar om Socialdemokraterna omprövar sin hållning, så att vi kan minska whiskydrickandet på pensionärernas bekostnad. Men det är ju whisky som serveras av Socialdemokraterna. : Fru talman! Ordningsfråga!) Låt oss konstatera att den här debatten handlar om rättvisa och orättvisa i Sverige. Jag förstår att det är provocerande för Socialdemokraterna. Eva-Lena Jansson säger att skillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. Men sedan glömmer hon bort att berätta att det var under den tid då hennes parti satt i regeringen. Det var Socialdemokraterna som mer än något annat OECD-land misslyckades med rättvisan. Hon säger att regeringen föredrar att åka till Bryssel för att vi inte får beröm för att det inte har blivit lika illa här, att det inte har blivit värre här jämfört med andra länder. Det har alltså inte blivit värre här under en mycket svår kris, den värsta sedan depressionen. Men när Socialdemokraterna styrde, då blev det värre än i något annat jämförbart land! När ska Socialdemokraterna ta sitt misslyckande med jobbpolitiken på allvar? När ska de ta på allvar att det är deras misslyckade arbetsmarknadspolitik som ökar orättvisorna?